Herr talman! Per-Ingvar Johnsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en snabb översyn av reglerna om kassaregister vid användning av kassaregister utomhus och när den i så fall kan vara klar. Han frågar vidare om jag bedömer att det finns fler frågor när det gäller reglerna om kassaregister som behöver ses över. Enligt reglerna om kassaregister finns det möjlighet för Skatteverket att medge undantag från skyldigheter som gäller kassaregister, bland annat om en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. Den som inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan begära att verket omprövar sitt beslut eller överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Beträffande övriga frågor om kassaregister kan jag nämna att en promemoria från Skatteverket - där det föreslås att kassaregisterkraven ska utökas till att gälla även utländska näringsidkare som bedriver kontanthandel i Sverige utan fast driftsställe här - är under remissbehandling till den 31 augusti i år.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min interpellation. Sedan den 1 januari 2014 gäller lagstiftningen om krav på kassaregister även torg och marknadshandel. I förarbetet till lagstiftningen ifrågasattes om det var skäligt att för mindre verksamheter, som torg och marknadshandel ofta är, behöva köpa ett relativt sett dyrt kassaregister. I underlaget för lagstiftningen, som beslutades 2013, lämnades uppgifter av Skatteverket om att ett certifierat kassaregister kunde inköpas för ett pris på drygt 6 000 kronor. Sedan lagstiftningen beslutades har det framhållits från företrädare för torg och marknadshandlare att det ännu inte är möjligt att skaffa certifierade kassaregister som är godkända för användning utomhus. När jag undersökte detta själv fick jag erbjudande om att köpa en vädertålig skyddskåpa till ett kassaregister. Men bara den skyddskåpan kostar 14 900 kronor. Och när jag frågade en knalle om användningen av en sådan kåpa blev svaret: Den fungerar inte. Många torg och marknadshandlare har köpt in kassaregister som inte uppfyller Elsäkerhetsverkets krav i fråga om användning utomhus. Arbetsmiljöverket har reagerat på de säkerhetsrisker som användning av kassaregistren utomhus innebär. En företagare uppges ha belagts med ett vite på 150 000 kronor för att stoppa att han använder sitt kassaregister utomhus. Samtidigt uppges Skatteverket påföra viten på upp till 200 000 kronor för knallar som inte använder kassaregister. Skatteverket har vid förfrågningar om dispens från kravet på kassaregister, på grund av att sådana som är godkända för utomhusanvändning inte kunnat levereras, avvisat möjligheterna till undantag. Jag frågade finansministern om hon är beredd att medverka till en snabb översyn av reglerna om kassaregister vid användning av kassaregister utomhus. Jag fick inget direkt svar på den frågan. Men jag tycker ändå att jag fick ett intressant svar. Skatteverket utfärdade i december 2013 allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldighet som gäller kassaregister. I de råden hänvisas till att Skatteverket får medge undantag om skattekontrollen kan ske tillförlitligt utan kassaregister eller om viss skyldighet är oskälig. Skatteverket anger i sina råd inte något om vad oskäligheten kan bestå i. Skatteverket tycks i prövningen av oskälighet hittills inte ha beaktat tekniska problem när det gäller användning av kassaregister utomhus. Finansministern svarar mig i dag att det finns möjlighet för Skatteverket att medge undantag från reglerna om kassaregister om skyldigheten av tekniska orsaker är oskälig. Min fråga och det svar jag har fått från finansministern har förhoppningsvis den praktiska betydelsen att Skatteverket, tills kassaregister godkända för utomhusanvändning finns att köpa, kommer att medge undantag på grund av tekniska orsaker. Det är jag naturligtvis tacksam för. Dessutom noterar jag med stor tillfredsställelse i svaret från finansministern att det nu arbetas fram regler som ska göra att alla utländska näringsidkare som bedriver kontanthandel i Sverige ska underkastas samma regler som svenska företag.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

Inte minst handlar det om att säkerställa goda villkor för alla företagare som vill och försöker göra rätt för sig. Det är bra att det finns ett brett stöd för det i Sveriges riksdag. Jag vet inte om debattörerna känner till att Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Skatteverket den 22 maj kom med ett gemensamt uttalande där de har en samsyn kring hur frågan om elsäkerhet bör hanteras. Där skriver de att handlare i första hand bör välja elektriska produkter som är avsedda för utomhusmiljö. Då handlar det inte bara om kassaregister. Det finns en rad andra elektriska produkter som man också har på sina marknadsplatser. Det kan handla om fläktar, frysar, kylskåp, lampor, musikanläggningar och annat. Men efter en riskbedömning i det enskilda fallet kan man välja en elektrisk produkt, till exempel ett kassaregister, som har en lägre klassning än för att användas utomhus, alltså en inomhusapparat, om användaren ser till att den inte utsätts för skadlig fukt eller annan påverkan som gör att säkerheten kan riskeras. De skriver: "Detta kan t.ex. innebära vackert väder eller att ett kassaregister förses med någon form av skydd mot väta och skydd mot mekanisk åverkan. Ett alternativ som minskar risken för elektrisk fara kan vara att man istället väljer att använda sig av sig en batteridriven och/eller uppladdningsbar produkt." Detta skriver alltså de tre myndigheterna. Jag tänker att detta i kombination med det faktum att Skatteverket har möjlighet att medge undantag om det av tekniska orsaker är oskäligt gör att det finns en möjlighet att något töja på detta vid den praktiska tillämpningen av den lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Jag antar att det kan gälla till exempel undantag vid dåligt väder. Dispens kan däremot inte ges generellt. De dispensansökningar som har kommit in har, vad jag känner till, gällt en generell dispens. Det kan Skatteverket inte ge. Vad jag har förstått har man inte kommit in med dispensansökningar som gäller specifika dispenser. Om sådana kommer in får man se hur Skatteverket hanterar dem. Jag avser att följa denna utveckling noga från Finansdepartementets sida om det kommer ytterligare dispenser.

Herr talman! Finansministern säger här att Skatteverket inte kan ge generella dispenser. Det är problematiskt att veta vilket väder det kommer att vara. Man måste ju söka dispens i förväg. Om dispensen skulle bygga på vilket väder det kommer att vara och att man slipper ha kassaregister om det är dåligt väder, undrar jag om det verkligen går att ha en sådan tillämpning. Jag ifrågasätter det starkt. Jag vill gärna ha finansministerns kommentar på det.

Herr talman! Hur Skatteverket agerar i enskilda fall är en fråga för tillämpande myndighet och ingenting som jag kan stå och ge direktiv om. Men jag undrar om ni känner till något fall där Skatteverket har varit ute och bötfällt torghandlare som har stängt av kassaapparaten för att det är problem med elsäkerheten på grund av att det är dåligt väder och regnar. Jag känner inte till något sådant fall. Självklart kommer vi att följa denna utveckling. Det är viktigt att denna lagstiftning fungerar och att den har legitimitet. Det betyder inte att jag i dagsläget kan lova att vi gör en förändring eller att vi gör en mer fördjupad översyn. Däremot tycker jag att det är viktigt att följa utvecklingen och se hur den lagstiftning som vi har varit överens om tillämpas av Skatteverket.